Fru talman! När det gäller handikappolitiken har jag aldrig ifrågasatt Bengt Westerbergs engagemang eller kunskaper i handikappfrågor. Engagemanget och kunskaperna är stora. Men det har ändå hänt väldigt mycket under 80-talet, då Socialdemokraterna hade ansvaret för handikappolitiken, under Bengt Lindqvists tid. Väldigt mycket har gjorts och förbättrats: omsorgslagen, bilstödet, utbyggnaden av hemtjänsten och färdtjänsten. Det var stora insatser. Sedan om de överord som jag tycker togs till under valrörelsen om vem som bäst kunde genomföra handikapputredningens förslag. Där har numera Folkpartiet anslutit sig till Socialdemokraternas inställning till såväl finansieringen i princip som tidsplanen. Den allvarligaste kritiken riktar jag mot att Folkpartiet inte ser helheten i handikappolitiken. Folkpartisterna är duktiga på de riktade åtgärderna till handikappade. Men det väsentliga är att se till den generella välfärdspolitiken, att föra en politik som innebär att bostadsmiljön, skolan och barnomsorgen blir tillgängliga för barn med funktionshinder, osv. Den politik som nu genomförs ute i kommunerna försvårar en sådan utveckling. Jag gav ett exempel, men det finns säkerligen flera. Min bestämda uppfattning är att det inte går att genomföra en politik som är bra för de handikappade om man regerar tillsammans med Moderata samlingspartiet. Moderaternas inställning till den generella välfärdspolitiken är annorlunda, och det är den som är grunden i handikappolitiken. Det kommer säkert också Folkpartiet att inse. När det gäller äldreomsorgen har jag ställt en fråga. Jag hyser en stor oro, Barbro Westerholm. Visst kommer ÄDEL-reformen spela en viss roll, det sade jag också. Annars hade vi inte genomfört reformen. Däremot kommer kanske inte enpåsesystemet för kommunernas bidrag, specifikt äldreomsorgen, att spela någon roll. Tvärtemot kan det kanske verka åt motsatt håll. Det har ju trots allt funnits riktade bidrag till äldreomsorgen. Så det systemet kommer inte att medföra något positivt. Min oro gäller faktiskt vad som händer ute i kommuner och landsting och hur vi skall kunna leva upp till de ambitioner som vi hade tillsammans. Där ser jag uppenbara svårigheter. Man kan se exempel ute i kommunerna varje dag.
Fru talman! När det gäller helhetssynen i handikappolitiken är det bara att läsa vår partimotion från förra året. Den illustrerar väldigt väl en helhetssyn i detta sammanhang. Sedan kan vi naturligtvis diskutera vem det var som kom med den ena och den andra idén först och hur många som sitter i kommittéer osv. Jag ser det som så att det har varit ett idéutbyte och att vi har flyttat fram positionerna genom det samspel i form av debatter och småkrig som har förts på detta område. Jag ser med stor tillförsikt fram emot den handikapproposition som kommer att lämnas till hösten. Jag känner ingen oro för att sitta i en koalitionsregering när det gäller handikappolitiken. Vi var med om det här när vi skrev under regeringsdeklarationen. Beträffande äldreomsorgen är det givet att det med den ekonomi som Sverige nu har -- det har diskuterats i dag vad som ligger bakom den -- finns en anledning till oro. Därför är det viktigt att socialstyrelsen följer upp vad som händer med ÄDEL-reformen och över huvud taget på området och slår larm när det händer saker och ting som måste rättas till. Sedan tror jag att situationen kan föda väldigt många nya idéer. Jag var inne på detta med hälsovård för äldre. Den har varit försummad. Ta upp till diskussion förslaget om egenvård som vår talman Ingegerd Troedsson var med att lansera i slutet av 70-talet och som fallit litet i glömskan. Det finns mycket att vinna om man använder idéer och medel som faktiskt har förts fram men som inte utnyttjats fullt ut.
Fru talman! Jag har läst Folkpartiets partimotion om handikappfrågor. Jag vet att Bengt Lindqvist också läst den och berömde folkpartiet för denna utmärkta motion på handikappområdet. Jag tycker att folkpartisterna skall läsa vår motion som väckts under detta riksmöte. Där tar vi upp den problematik som jag tar upp i dag, nämligen att det inte räcker med de riktade åtgärderna. Vi har i vår motion och i vår reservation ställt oss bakom de riktade åtgärderna, en utvidgad rättighetslag, en skyldighet till rehabilitering och habilitering och en skyldighet för landstingen att ställa upp med hjälpmedel, förbättrad färdtjänst, osv. Men det är inte det mest väsentliga enligt min mening. Det mest väsentliga är den generella välfärdspolitiken, bostadsmiljön, rätten till arbete, rätten till barnomsorg för alla och rätten till skola för alla, en skola dit den enskilde inte skall behöva söka utan där det skall finnas möjlighet för alla att delta integrerat. Jag tror att det blir svårt att tillsammans med Moderaterna genomföra en sådan politik där den generella välfärdspolitiken fortfarande är grunden vid sidan av de selektiva och riktade insatserna. Det är jag helt övertygad om, och jag är än mer övertygad efter den debatt som jag såg i

Fru talman! En möjlighet att kunna spara pengar är att man får se sina motioner och förslag implementerade i praktiken. Om förslagen inte blir genomdrivna, kan inte heller de 3 miljarderna inbesparas.
Fru talman! Om man håller fast vid sin linje är de gängse förfaringssättet i dessa sammanhang att avge en reservation och tala om hur det borde ha varit och konkret vad det var som skulle ha möjliggjort förslaget. Det har ni inte gjort.

Fru talman! Debattordningen gör att debatten blir litet konstig. Jag övergår nu till sjukvårdsområdet. Den nuvarande majoriteten i riksdagen lade ner stor energi i sina angrepp på svensk sjukvård, dess resultat och dess organisatoriska uppbyggnad under den tid då de var i opposition. Privatisering, marknadsanpassning och systemskifte var budet från Moderaterna. Folpartiet ville ha husläkarsystem. Från Centern kom inga krav på systemförändring -- man var litet mer försiktig. Från kds, partiet som just kommit in i riksdag och regering, hördes starka krav på ökade resurser till sjukvården. Man undrade vilka förslag som nu skulle komma i budgetpropositionen. Förslag som skulle reda ut alla problem som basunerats ut från talarstolarna i valrörelsen och som många människor fann verklighetsfrämmande när de jämförde med sina egna erfarenheter av den svenska sjukvården. Något förvånad kunde man läsa i propositionen att regeringen anser att svensk sjukvård präglas av hög professionalism och kvalitet. Det var ju beröm från oväntat håll. Problemen som utpekas är köer, sjukvårdens organisation och sättet att finansiera sjukvården, men dessa problen anvisar inte regeringen någon lösning på. Allting stoppas in i en utredning. Det beror naturligtvis på att kraven från de olika partierna inte har kunnat förenas i en gemensam sjukvårdspolitik. Några nya resurser till sjukvården finns inte med. Nej, men det finns däremot hot om indragning av resurser! Vi konstaterar: Regeringen hade inget att komma med. Därför blev det en utredning -- allt medan den organisation som utpekas som trög och centralplanerad driver en uppsjö av försöksverksamhet. Det tas nya grepp med ekonomistyrning och skilda beställar och utförarroller och för att främja konkurrens och effektivitet. Detta och den nya vårdgarantin som beslutades förra våren och som fullföljs i denna budgetproposition har redan satt press på arbetet med att förkorta köerna i sjukvården. Det har faktiskt givit resultat. Fru talman! Det har fattats beslut ute i landstingen om valfriihet när det gäller att välja doktor och vårdcentral, även över länsgränser. Arbete pågår för att förbättra kontinuiteten och öka tillgängligheten. Det talas också yvigt om köp och sälj. Jag är för min del inte säker på att alla sådana försök faller väl ut. Det blir lätt för mycket köp och sälj och räknande av pengar hit och dit för att efterlikna marknaden. Det skulle kännas bra om en rejäl utvärdering kunde finnas som grund för vidare arbete. Människor känner faktiskt oro inför framtiden när man börjar leka affär i sjukvården. Känner inte regeringen eller riksdagsmajoriteten någon sådan oro? Vi anser att det måste till andra värderingar än marknadens för att sjukvård skall fungera bra. Människor engagerar sig i sitt sjukhus och i sin vårdcentral. Jag tycker att vi skall vara rädda om det demokratiska inflytandet i sjukvården. Vi socialdemokrater tycker att vi har anledning att vara stolta över den sjukvård som bedrivs i Sverige. Den som vår sjukvårdspolitik lett fram till och som syftar till att alla skall få god vård på lika villkor när det behövs. Den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken. Några viktiga principer har varit och skall också framgent, enligt vår mening, vara vägledande för hälso och sjukvårdens utveckling. Den skall betalas solidariskt och vara i huvudsak skattefinansierad. Den gemensamma sektorn, genom kommuner och landsting, skall även i framtiden ha ett övergripande ansvar för att tillhandahålla hälsooch sjukvård. Det innebär att vi kommer att ha vård i offentlig regi kompletterad med vård som ges inom ramen för kooperativ, stiftelser och enskilda vårdgivare. Hälso och sjukvård skall ges efter behov och då den behövs. Det skall finnas tillgång till god utbildning, goda arbetsmiljöer och en arbetsorganisation som kan kombinera det goda arbetet med kvalitet och effektivitet. Det behövs kvalitetssäkring och utvärdering för att sjukvårdens utveckling skall ske på ett bra sätt. Och arbetet med att samordna resurserna inom sjukvård och socialförsäkring måste fortsätta. Fru talman! Vårdens resultat måste kunna följas upp, analyseras och ställas i realtion till kostnaderna. Politikernas uppgift är att ha ett helhetsansvar, att bevaka rättvisan och ekonomin. För att få bättre möjligheter till det, vill vi satsa ytterligare 2 miljoner på statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik -- SBU -- som inrättades 1987 och som nu blir en ny myndighet. SBU har redovisat flera viktiga arbeten där man har påvisat hur pengar kan sparas samtidigt som vården blir effektivare. Overksamma eller dåliga metoder kan utmönstras. Genom att samordna resurserna och utarbeta riktiga vårdprogram för t.ex. människor med ont i ryggen, vilket är en stor folksjukdom, finns det enligt SBU:s arbete stora vinster att hämta, både mänskligt och ekonomiskt. Vi menar att vår extra insats kan ge mycket tillbaka, och vi behöver det ekonomiska utrymmet. De medicinska framstegen måste komma alla till del. Dessutom vet vi att det fortfarande finns skillnader i hälsa mellan olika sociala grupper. Att utjämna dessa skillnader är en stor uppgift, och den ställer särskilda krav på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det är ytterligare en orsak till att behålla vår hälso och sjukvårdspolitik. Vem står för förebyggande vård i ett genomprivatiserat system? Vem har överblicken, och vem står för resurserna? Fru talman! När det gäller primärvårdens organisation, aviserar regeringen en proposition senare i år för att inrätta ett husläkarsystem. Husläkare är ett begrepp som Folkpartiet sedan länge har inmutat. Jag tycker att det är förvånande att det nu inte finns en klar mening om vad det egentligen innebär, eller föreligger det även i detta sammanhang meningsskiljaktigheter när det gäller utformningen? Här har regeringen kommit på efterkälken. Landstingsförbundet beslutade redan förra året att införa husläkar eller familjeläkarsystem. Namnet behöver vi ju inte tvista om. Om innebörden är att alla skall kunna välja en läkare att varaktigt vända sig till, är det helt i linje med det arbete som redan pågår i många landsting. Från Socialdemokraternas sida vill vi framhålla att det är viktigt att primärvården byggs ut, så att det finns tillräckligt många läkare i hela landet. Det är ju en förutsättning för att människor överallt skall kunna välja läkare. Det förebådade remisstvånget hos de kommande husläkarna står faktiskt i motsatsställning till den valfrihet som redan finns. Hur har regeringen tänkt i fråga om detta? Vad blir det av valfrihetsrevolutionen? Det kunde kanske sjukvårdsministern har svarat på om han hade varit här i dag. Vi vill betona att primärvården innehåller en rad viktiga uppgifter och att faktiskt andra än läkare har viktiga ansvarsområden. Jag tänker på distrikssköterskorna och barnmorskorna som utför ett självständigt arbete när det gäller barna och mödrahälsovård. Jag tänker på sjuksköterskor och sjukgymnaster som utför både behandlande och förebyggande vård. Vi menar att deras ställning måste klargöras och stärkas i ett husläkarsystem som hittills uteslutande har diskuterats ur läkarperspektiv. Det är mycket otillfredsställande. Ofta står faktiskt andra personalkategorier än läkare för kontinuiteten i vården och för såväl det förebyggande hälsoarbetet som det sjukvårdande. Som exempel kan jag nämna diabetesmottagningarna, som sköts av sjuksköterskor. Det är en bra och kostnadseffektiv verksamhet. Den kompetensen och den verksamheten får inte tappas bort i en kommande husläkarreform. Här har läkare och sjuksköterskor olika kompetens som inte kan ersätta varandra. Vi begär också i en av våra reservationer att försöket med läkemedelsförskrivning av distrikssköterskor skall redovisas, så att det kan vidareutvecklas till fler områden. I detta sammanhang vill jag också nämna något om barnhälsovården. Den socialdemokratiska regeringen uppdrog förra våren åt socialstyrelsen att se över hur barnhälsovården har utvecklats efter integreringen i primärvården. Det har kommit en rapport. Där konstateras att barnhälsovården når praktiskt taget alla barn. Men rapporten visar också på vissa brister. Den barnmedicinska kompetensen är ojämnt fördelad i landet. Tidsbrist och brist på metoder för att ge bra och tidiga insatser för grupper med mer sammansatta behov anges. Vi tycker att det är viktigt att regeringen lägger fram förslag som tillförsäkrar alla barn en god hälsovård. Här har vi goda traditioner och goda resultat som måste upprätthållas. Sjuksköterskans roll är också i det här sammanhanget betydelsefull. Fru talman! Barbro Westerholm påpekade att vi motsätter oss att aidsdelegationen skall inlemmas i det nya folkhälsoinstitutet. Vi motsätter oss inte att det sker på sikt. Men tidpunkten nu är illa vald. Viktigt arbete pågår i delegationen, och det får inte störas av att folkhälsoinstitutet nu skall starta och som säkert har en mängd inkörningsproblem och många viktiga frågor att börja arbeta med. Vi ber faktiskt regeringen att tänka igenom detta och tänka om i denna fråga. Vi begär också att regeringen kommer till riksdagen med förslag som bygger på alternativmedicinkommitténs betänkande. Det är viktigt att samhällets syn på alternativmedicinen klarläggs. Det är för många människor en mycket viktig valfrihet att med största möjliga säkerhet välja alternativa behandlingsformer. Det är också viktigt att stävja avarter på detta område. Det finns viktiga förslag när det gäller bl.a. utbildning och regler för marknadsföring att ta till vara i denna utredning. För övrigt har det ju lagts fram propositioner i fråga om olika delar av utredningen. Det gäller legitimation av kiropraktorer, injektionslagen och hälsovårdhemmen. I mitt anförande har jag hittills inte nämnt något om Ny demokrati och partiets syn på sjukvården. Ny demokrati har ju också väckt motioner. Bl.a. menar man att det är riktigt att minska anslagen till sjukvården rejält. Sedermera har Ny demokrati i utskottet helt anslutit sig till regeringens politik. Vad det kan betyda får vi väl se i sinom tid, när regeringens utredande blir klart. En sak är säker: den utredning som nu har tillsatts på riksdagens tidigare begäran för att sätta sig in i problematiken med prioriteringar i sjukvården kommer att få det alltmer bekymmersamt, i takt med att de som vill dra ner anslagen till sjukvården får genomslag i regeringens politik. Vi anvisar i våra reservationer utvecklingsvägar för sjukvården. Regeringen har ingenting annat att komma med än utredningar. Herr talman! Vi markerar i våra reservationer områden som vi tycker är särskilt viktiga. Även om jag givetvis står bakom alla våra reservationer yrkar jag nu, för att kammaren skall vinna tid, enbart bifall till reservationerna 1, 2, 11 och 16.

Herr talman! Ingrid Andersson sade i sin inledning att Centern hade varit litet försiktig i valrörelsen och inte tagit ställning för ett systemskifte när det gäller sjukvården. Det är riktigt, och det beror på att vi vanligtvis står med fötterna på jorden. Vi vet att ingenting i världen är antingen svart eller vitt. Vi har många gånger hävdat att det finns många kvaliteter att försvara i den svenska sjukvården. De andra partierna får svara för sig, men jag har inte uppfattat det som att något av de andra regeringspartierna har dömt ut sjukvården. Ingrid Andersson sade att det fanns ett oväntat beröm i budgetpropositionen. Jag vet inte om Ingrid Andersson menade att det var ett beröm till Socialdemokraterna, men det var väl inte tänkt så. Det är inte Socialdemokraterna som har byggt upp svensk sjukvård. Det är inte heller bara borgerliga kommun och landstingspolitiker som sysslar med köp och säljsystem. Jag känner till många socialdemokratiska politiker som är i full färd med marknadsaktiviteter. På sjukvårdens område vet vi att det finns oerhört stora problem. Det är en turbulens. Man prövar många olika modeller och vägar. Detta är inte någonting som har påbörjats först efter regeringsskiftet, utan det hade börjat redan tidigare. Jag är förvånad över att man inte nu -- när man ser alla de problem som vi har framför oss, är beredd att ta det helhetsgrepp som regeringen har fattat beslut om, nämligen att tillsätta dessa utredningar. Avslutningsvis vill jag säga att jag har en något annorlunda uppfattning om Aids-delegationen än vad Barbro Westerholm har. Jag tycker att den delegationen har en alldeles för viktig uppgift för att man skall hantera den vårdslöst. Jag menar att tidpunkten är en öppen fråga, och så kan man också tolka utskottets skrivning i det sammanhanget.
Herr talman! Rosa Östh och jag är överens om att Centern inte har velat ha ett stort systemskifte inom sjukvården. Jag kan föreställa mig att Rosa Östh och Centerpartiet egentligen är ganska nöjda med att alla dessa frågor nu göms i den här utredningen. Men kom ihåg att i direktiven står en hel del som kan tydas som att det förslag som skall komma från utredningen kommer att handla om systemskifte. Jag är också överens med Rosa Östh om att det även i socialdemokratiska landsting handlas litet grand med köp och säljsystem. I en krympande ekonomi blir det lätt så att man försöker hitta utvägar för att klara budgeten. Det behövs mera resurser till sjukvården. Jag kan därför fråga min bänkkamrat Rosa Östh om vi också kan vara överens om att det egentligen behövs mera resurser till sjukvården.
Herr talman! I direktiven för den utredning som skall se över hela organisationen och finansieringsfrågan ingår bl.a. uppgiften att bedöma framtidens sjukvård fram till år 2000 samt olika tänkbara finansieringsvägar. Om man skall använda termen systemskifte sysslar man redan med något i den vägen ute i landstingen. Jag har fullt förtroende. Jag förutsätter att Socialdemokraternas medverkan i dessa utredningar skall vara konstruktiv och föra frågorna framåt på ett sätt som vi alla är betjänta av. Jag ser naturligtvis särskilt fram emot den utredning som handlar om prioriteringar, eftersom jag där kommer att få sällskap med Ingrid

Herr talman! Ingrid Andersson har framfört en liknande invändning som Barbro Westerholm gjorde, nämligen att vi inte har någon finansiering för dessa miljarder. Mitt svar blir i stort sett detsamma. Vi föreslår ingen nedläggning av verksamhet utan en omstrukturering av organisationen. Vad jag menar med detta framhöll jag i mitt anförande om 15 minuter. Med detta förslag sparar man pengar. Det framgår bl.a. av motion SoU250. Denna motion kommer jag i morgon att rösta för. En förutsättning för att spara pengar är att man får genomföra sina åtgärder, annars går det inte att spara. Jag har inte fått genomföra vad jag har föreslagit i motionerna. Men, herr talman, jag har lärt mig läxan. Jag skall reservera mig för alla mina motioner och kanske också trycka på knappar här i kammaren så att jag kraftfullare markerar detta.

Herr talman! Jag skall tala litet om Ny demokratis syn på alkoholen. Till att börja med vill jag tala litet om förmynderiet. Vi från Ny demokrati vill inte bedriva förmynderi över medborgarna när det gäller alkoholproblematiken. Vi anser att alla vuxna svenska människor är vuxna och kan ta hand om sig själva. De är inga treåringar som behöver gå i ledband och hållas i handen. Jag skall nu tala om vad vi vill göra och hur vi vill utforma alkoholpolitiken. Vi har i vår motion föreslagit att det så snart som möjligt skall bli tillåtet att sälja öl och vin i livsmedelsbutiker, bensinstationer m.m. Det statliga försäljningsmonopolet, Systembolaget, skall avvecklas före år 1995, dvs. före inträdet i EG. Vi vill ha öppet på Systembolaget på lördagarna tills vi avvecklar Systembolaget. Lägsta ålder för inköp skall vara 18 år. Vid 18 år är man myndig här i Sverige. Man kan t.o.m. bli statsminister det året om man har bra tur. Då bör man också vara så pass myndig att man kan handla på Systembolaget. Vi anser att servering av alkoholhaltiga drycker inte skall vara kopplad till mattvång, och att restauranger skall kunna hålla öppet i förhållande till efterfrågan och inte ha reglerade stängningstider som beslutas av myndigheter och politiker. Ansökan att servera alkohol skall ges generellt till alla, om inte särskilda skäl talar emot detta. Kommunerna skall vara tillståndsmyndigheter. Indragning av tillstånd för restauranger och andra utskänkningslokaler skall vara tidsbegränsat till högst två månader. Dock skall möjlighet finnas att vid upprepade överträdelser dra in tillståndet permanent. Det är i stort sett vad vi säger i vår motion. Jag vet att 80 procent av svenska folket står bakom detta. I den här kammaren är däremot 60-70 procent emot detta. Det är synnerligen märkligt eftersom vi i denna kammare skall representera folket och inte oss själva. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till motion So249 yrkande 6 under mom. 70 och till motion So209 yrkande 1, 2, 3 och 8 under moment

Herr talman! Vi är överens om att det behövs kraftiga upplysningskampanjer, men det behövs också kontinuerlig upplysning riktad till ungdomar och deras föräldrar. Föräldrar är nämligen ungdomarnas främsta föredömen. Det handlar därför också om föräldrarnas alkoholvanor och deras syn på alkoholen. Naturligtvis handlar det också om kostnaderna, men tillgängligheten har i både internationella och svenska studier visat sig ha betydelse. De tillgänglighetsbegränsningar vi har i Sverige påverkar konsumtionen nedåt. Det är väl ingen som vet precis vilket som är det sanna mörkertalet. När det gäller EG-anslutningen kan vi få problem. Jag håller med om att upplysning, information, attitydförändringar och opinionsbildning är väldigt viktiga innan vi går med i EG -- vilket jag hoppas vi gör -- för att så att säga vaccinera svensk befolkning mot en förändrad exponering för alkohol. Vi skall också komma ihåg att det finns EG-länder som vill driva samma politik som vi. Engelsmän, danskar och irländare ser med förväntan på att vi skall komma med i EG, så att vi kan göra gemensam sak när det gäller att utnyttja de mer restriktiva instrumenten och prisinstrumentet.

Herr talman! Debattordningen är litet märklig. Jag återgår till sjukvården. Sjukvården har i dag problem i alla världens länder. Kostnaderna är höga och har överallt varit kraftigt stigande under det senastr decenniet. I Sverige går vi ungefär tre gånger om året till doktorn, och det är egentligen inte särskilt mycket med tanke på allt vi betalar för vår sjukvård. I Kuwait är siffran sju besök om året. I Tyskland ligger den på strax över elva. I Tjeckoslovakien går man fjorton gånger om året, och i Kina går man femton gånger om året till doktorn. Det som är gemensamt för de här länderna är att de har kö till sjukvården. Man kan konstatera att konsumtionen av sjukvård är om inte omättlig så i varje fall i dag omätlig. Det är viktigt att komma ihåg att efterfrågan och behov när det gäller sjukvård inte alls är samma sak. Konsumtionen eller efterfrågan styrs av behovet, priset, avståndet, förväntan och utbudet. Här i Sverige har Socialdemokraterna konsekvent valt att använda utbudet för att styra konsumtionen, dvs. man styr med köbildning. De andra faktorerna -- priset, avståndet, förväntan -- har vi styrt närmast för att maximera efterfrågan. Det problem som då uppstår är att styrning med köer inte är optimalt, även om man kan hävda att det är rättvist att alla står i samma kö. Nu försöker man också avskaffa köerna, och då tappar man fullständigt kontrollen över både konsumtionen och kostnadsutvecklingen. Landstingen hade 1986 14 miljarder i reserver, och nu växer skuldsättningen snabbt. De olika landstingen ägnar sig åt desperata och okoordinerade åtstramnings och besparingsförslag, olika överallt, och röran ökar. Vi kan inte längre betala själva för vården. Den har blivit för dyr när den behövs på allvar för den enskilde, och dessa kostnader måste utjämnas mellan olika individer. Vi får då en mellanhand -- det kan vara staten, det kan vara landstinget eller ett försäkringsbolag -- som betalar huvuddelen av sjukvården, och så är det i nästan alla länder. När man har ett försäkringssystem vill försäkringstagarna ha ut maximalt av systemet, och patienten vill alltså ha ut så mycket vård som möjligt för sina försäkringspengar. Samtidigt vill vårdproducenten naturligtvis också ha ut maximalt ur systemet, antingen som lön eller till bättre resurser. Man får på så sätt en systematisk mjölkning från båda hållen. Betalar man från försäkringssystemet för besök eller för åtgärder, får man många besök eller omfattande åtgärder, och eftersom de flesta besök är återbesök kan vårdproducenterna styra konsumtionen synnerligen effektivt. Det är faktiskt inte produktivitet utan det är effektivitet som vi behöver. I det sammanhanget skiljer sig sjukvården från de vanliga företagsschablonerna, och de sedvanliga företagsekonomiska lösningarna passar inte. Vi behöver skapa marknadsekonomiska spelregler som stimulerar till effektivitet och inte till produktivitet, för det är väldigt lätt att åstadkomma. Samtidigt vill vi ha en solidarisk betalning efter förmåga, och vi sitter dessutom i den sitsen att vi har en snabbt åldrande befolkning, och vi vet att kostnaderna för en 80-åring är 16 gånger högre än för en 60-åring. Det kräver lösningar som gör det möjligt för oss att leva upp till dessa de mest utsattas behov. Vi väntar på en utredning, och jag vill ge några personliga reflektioner om hur jag tror att man måste gå fram för att uppnå ett vettigt system. Jag tror att man måste gå över till ett capiteringssystem, litet av det man har i Danmark, där man betalar per år och inte per besök. Då blir det intressant med färre besök och ett helt annat intresse för förebyggande åtgärder. Egentligen tycker jag att det gamla kinesiska systemet, där man betalar doktorn när man är frisk men inte när man är sjuk, är det suveräna. Sjukhusvården måste få mer av köpar och säljarsystem, där patienten och hans läkare väljer vården där den är bäst och billigast bland konkurrerande sjukhus. På sikt ser jag gärna också olika ägarstrukturer. Det är inte säkert att alla åtgärder skall vara billiga. Fettsugning i stället för bantning är inte nödvändigtvis ett samhällsansvar. HMO och DRG-system har diskuterats mycket på senare tid och prövats på många håll. De har påtagliga fördelar, men de är manipulerbara, vilket vi ser alltmer av. Det finns inget annat land i denna värld som har funnit ett optimalt sjukvårdsfinansieringssystem, men politikerstyrningen är det som är svårast att anpassa till förändringar i vårdpanoramat. Det fungerar långsamt, och det är lätt att manipulera för kravmaskinerna. Därför har få länder valt det systemet. Det är viktigt att patienten åter får makten över sjukvården, genom att han får makten över pengarna. Vi måste ha ett sjukförsäkringssystem som är allmänt och obligatoriskt, så att ingen ramlar ut, men som samtidigt innehåller kostnadsbegränsande funktioner -- i ungefär den tappning som jag har skisserat. Jag välkomnar att utredningen tillsätts och tar tag i problemen och att vi får ett annat och bättre sjukvårdsfinansieringssystem. Jag kan inte se att vi kan hitta något optimalt sådant, men jag tror att vi kan göra mycket för att få det att fungera. Riktig trygghet får vi först när de svårast sjuka, handikappade och invalida är säkra på att de får den vård de behöver. Då måste det finnas pengar som räcker, och då måste vi ha ett finansieringssystem som gör det möjligt att ha de pengarna till de mest utsatta.

Herr talman! Tre motioner som jag har väckt behandlas i detta betänkande. Två av dem har jag skrivit tillsammans med Wiggo Komstedt, och de handlar om att vi vill få en utredning till stånd angående något som vi kallar för ett livstestamente. Vetenskapen i allmänhet och läkarvetenskapen i synnerhet har gjort stora framsteg -- det skall vi inte betvivla -- men samtidigt har det inneburit att människor i livets slutskede hamnar i en situation som de, om de hade varit vid medvetande, icke hade velat befinna sig i. Om jag ligger på sjukhus och är vid medvetande kan jag, såvitt jag förstår, säga till doktorn att han skall sluta att behandla mig, och då skall doktorn följa den rekommendationen.

Men även här finns undantag. För något år sedan hände ett tragiskt överfall i Malmö. En kvinna i rullstol blev nedslagen, förlorade medvetandet och avled senare. I hennes journal stod det att hon tillhörde en religiös sekt och att man i denna sekt förbjöds att ta emot blod, och det respekterade läkaren. Det är litet egendomligt att man gör det i det ena fallet men inte i det andra. För inte så länge sedan presenterades en undersökning, där det visade sig att en stor majoritet av svenska folket tyckte att man skulle ha rättigheten att själv bestämma hur man ville sluta sitt liv. En del länder i Europa, t.ex. Holland, har accepterat det systemet. Nu finns det en lång text i betänkandet med anledning av dessa motioner, och tydligen är en ny utredning på gång. Jag är alltså nöjd med det svaret. Däremot, herr talman, är jag inte nöjd med det svar som gäller min motion angående myndiga människors rätt att köpa alkohol på Systembolaget. Det förs i dag i Sverige en egendomlig debatt, och detta betänkande har inte gjort debatten mer lättförståelig. Jag tillhör dem som påstår att alkoholen förvisso skapar en del problem, men det gör säkert också dagens svenska alkoholpolitik. Jag skall ta några exempel. Det finns motioner där det krävs att man på teatern skall ha rätt att servera vin under pausen. Det säger utskottet nej till. Då tycker jag att vi i riksdagen skall vara konsekventa. Vi har faktiskt varit bjudna på teaterbesök och fått vin i pausen, och när det blir aktuellt nästa gång bör t.ex. talmannen säga ifrån, att vi inte skall bli bjudna på den drycken. Om inte svenska folket kan hantera den, hur skall då vi kunna göra det? På flera ställen runt om i världen kan man i dag handla taxfree sprit när man kommer tillbaka till hemlandet, och det fungerar utmärkt. Det skulle kunna gå i Sverige också, men icke. Man kan köpa sprit på flygplanet från ett annat land, men inte när man har landat. Det är praktiskt att kunna göra det, även när man kommer hem till Stockholm eller till Något som också är förvånansvärt är öppettiderna och serveringstiderna. Kl. 9.30 kan A-laget hänga på dörren till Systembolaget på Vasagatan, men den som skall bjuda en affärsbekant på ett glas vin till lunch på en restaurang får vänta till kl. 12. Konsekvensen och logiken är inte helt glasklar. Herr talman! Om ett politiskt parti i något av EG:s nuvarande medlemsländer skulle gå till val på en alkoholpolitik som den vi i dag har i Sverige, är jag övertygad om att dess inflytande kraftigt skulle minimeras. Det har ändå skett en viss tillnyktring i debatten. För drygt ett halvår sedan hade jag en debatt med socialminister Westerberg angående mörkertalet vad gäller den svenska alkoholkonsumtionen. Jag refererade då till en organisation, och jag fick omedelbart beskedet att den inte var seriös, utan att den var en partsorganisation. I dag, när samma ämne behandlas i detta betänkande, refererar utskottet plötsligt till exakt samma organisation. Gracerna och insikterna skiftar tydligen ganska snabbt. Min motion handlar alltså om att människor som är myndiga skall få köpa alkohol på Systembolaget. Jag visste helt klart att motionen skulle avstyrkas av utskottet. Man refererar, egendomligt nog, till CAN:s rapport Nr 19, men det står inte ett ord om vad CAN menar och vad CAN har kommit fram till i rapporten. Det hade varit rätt så klädsamt om en utomstående hade begripit varför utskottet avstyrker en motion med stöd av en rapport som man inte talar om vad det står i. Jag tror att det var Jan Andersson som sade någonting om att en del moderater anslöt sig till den linje som omfattades av Ny demokrati. Det tror jag säkert. Men jag är lika säker på en annan sak, och det är att många av de väljare som har gett Jan Andersson mandat att sitta i riksdagen ställer upp på de uppfattningarna. Jag skall gärna göra omprioriteringar i min almanacka och gå ut på en del verkstäder, företag och industrier i Helsingborgsområdet tillsammans med Jan Andersson för att få höra hans väljares syn på den här saken. Jag är inte helt säker på att han kommer att vara positiv efter ett sådant besök. Herr talman! Som tidigare sagts kan man alltså komma in i Sveriges riksdag fr.o.m. det år då man fyller 18 år. Man kan då komma in i socialutskottet eller bli invald i skatteutskottet och få vara med och besluta om den övergripande alkoholpolitiken. Man kan bli invald i kommunfullmäktige och vara med och bestämma om den eller den krogen skall ha tillstånd att servera sprit eller ej. Men vill man köpa en flaska lättvin på Systembolaget blir det nobben. Låt oss säga att det kommer in en ung moderat i riksdagen 1994. Då kan jag fullt lagligt bjuda den personen på ett glas vin på mitt rum. Det ligger inom lagens ramar. Men antag att den pojken eller flickan skulle säga till mig: Sten, jag har ett utskottsarbete som tar lång tid så jag hinner inte gå bort och köpa en flaska lättvin. Vill du göra mig den tjänsten? Gör jag då det är jag kriminell. Det är då alltså kriminellt att köpa en flaska lättvin till en person som är ledamot av Sveriges riksdag. Inte heller här är logiken glasklar. Vid 18 års ålder får man ta körkort, och det klarar förvisso de flesta. Att få det stora ansvaret innebär att framföra ett fordon i dagens alltmer intensiva trafik. Men man får inte köpa en flaska lättvin på Systemet innan man fyller 20. Vid den åldern får man göra inköp om man har egna pengar. Man kan köpa en dyr bil, man kan köpa ett hus, men att köpa en flaska lättvin för 38 kr. är förbjudet. Det skulle vara mycket intressant att höra någon som kunde förklara denna tingens ordning. Man får t.o.m. -- det kan inte ens riksdagen förbjuda -- skaffa barn innan man fyller 20 år. Man kan också gifta sig, men köpa en flaska lättvin för att fira det egna barnets dop är ''forbidden area'' -- det får man inte göra. Herr talman! Låt mig säga att jag ännu aldrig har hört en trovärdig förklaring till att vi har det kineseri som vi har kring åldersgränsen och som innebär att man omyndigförklarar myndiga svenska medborgare. Det är min och mångas bestämda uppfattning att är man myndig skall man vara myndig fullt ut. Jag tycker att utskottet i den här delen av betänkandet omsorgsfullt sopar problemen under mattan.

Man skall ju inte ironisera i en så här allvarlig fråga, men det är tydligen bevisat på möss -- det är det fru Westerholm menar -- att om vi sänker åldern från 21 år till 20 år så klarar man sig, men sänker vi åldern till 18 år utfaller det enligt mustesten inte lika positivt. Fru Westerholm refererade till USA. Det är lätt att hitta ett exempel i varje land, men USA:s alkoholpolitik i stort kan väl inte vara något föredöme för fru Westerholm; det har jag svårt att tänka mig. Herr talman! Om man liberaliserar tillståndsgivningen och låter en myndig person, som får göra så mycket annat, handla en flaska lättvin på Systembolaget tror jag inte att Sverige skulle rasa för det. När man hör på den svenska alkoholdebatten blir man förvånad över att industriell, kulturell, social eller ekonomisk verksamhet över huvud taget förekommer i länderna i EG, där i stort sett hela riksdagen i dag kämpar för att bli medlemmar -- dit vill vi ju alla. Jag bor i Skåne nära Danmark. I Danmark har man inte problem med danska ungdomar -- man har problem med svenska ungdomar, på grund av den miljö kring alkoholen som de lever i: allt som smakar förbjuden frukt skall man prova. Det är de som missköter sig i Danmark och inte danska ungdomar.
Herr talman! Danskarna har också sina alkoholskador och sina alkoholproblem -- det är bara att lyssna på hälso och sjukvårdsfolket där. Vi skall inte förhärliga deras situation. Sedan är det beklagligt att svenska ungdomar inte uppför sig i Peter Kling och jag var i vår debatt inne på attityder och opinionsbildning, och det är den viktigaste delen av alkoholpolitiken. Men då handlar det inte bara om information om alkoholens skadeverkningar och om hur mycket man skall dricka, osv., utan det handlar om de signaler som sänds ut. En signal är just åldersgränsen: Du löper större risk om du börjar dricka tidigare. Jag gjorde den vetenskapliga utläggningen väldigt kortfattad -- det finns inte tid att breda ut sig om det här i kammaren, men det kan jag göra i annat sammanhang. Nu lyser lampan i bänken rött -- tack för mig.

Herr talman! Jag delar Birgitta Johanssons och Socialdemokraternas uppfattning att det framlagda förslaget om att lägga ner SKN som oberoende statlig myndighet och att överföra verksamheten till SKI knappast kan ses som ett vanligt rationaliseringsförslag. Man kan alltså inte utgå från att den verksamhet som har bedrivits på kärnsäkerhetsområdet i fortsättningen bedrivs på samma sätt. Man måste nämligen se frågorna, som främst handlar om omhändertagandet av kärnkraftens avfall, i ett historiskt sammanhang. Den svenska kärnkraften har byggts ut, och det har skett i ett skede då den svenska befolkningen har varit väldigt starkt splittrad i frågan huruvida en utbyggnad över huvud taget skulle ske. Vid folkomröstningen beslöt en majoritet mot en mycket betydande minoritet att ett program med det antal reaktorer som nu är i drift skulle genomföras.

Folkomröstningen efterlämnade en misstro bland kärnkraftsmotståndarna. Man tvivlade alltså på att hanteringen skulle skötas rättvist och opartiskt. Man menade att intressena för att driva kärnkraften vidare, dvs. för att negligera riskerna, till förmån för ekonomiska kortsiktiga fördelar med kärnkraftsel och kärnkraftsenergi skulle få överväga. Vi har haft inflammerade diskussioner, och vi saknar fortfarande en konsensus om hur kärnkraftsavfallet skall tas om hand eller om huruvida det över huvud taget kan tas om hand på ett säkert sätt. SKN har genom att ta uppgiften på allvar att vara den offentliga vakthunden, den offentliga opartiska granskaren, successivt byggt upp ett förtroende hos kärnkraftsmotståndarna. Jag tror att man kan säga att hela den svenska antikärnkraftsrörelsen med folkkampanjen mot kärnkraft i främsta ledet har accepterat SKN och respekterar SKN:s arbetsinsatser och granskning. Det har tagit tid att bygga upp det förtroendet. Det man kan se nu är att regeringen, genom rationaliseringsförslaget och genom att lägga ned SKN, helt i onödan riskerar att rasera förtroendet. Jag tycker inte att det är värt den risken. SKN har avvisat de argument som regeringen har fört fram, att SKN:s organisation skulle vara sårbar, att den inte skulle vara flexibel nog. Jag tycker att man genom sitt arbete har visat att man klarar sina uppgifter. Det ironiska är att andra länder har tagit just denna struktur av myndigheter, med fristående granskande organisation, som modell för hur man i sina länder vill bygga upp en sådan här kärnsäkerhetsorganisation. Det finns alltså tunga argument mot att lägga ned SKN och för att SKN skall få lov att arbeta vidare som hittills. Det finns mycket svaga argument för sammanslagningen. Det är ett onödigt risktagande, som jag sade. Därför har vi i Vänsterpartiet avvisat detta risktagande. Vi har sagt, i den meningsyttring som jag har fogat till betänkandet, att vi ställer oss bakom de två socialdemokratiska reservationerna. En motion från Vänsterpartiet, framlagd under allmänna motionstiden, behandlas också i betänkandet. Den handlar om att en kommitté på ett allsidigt sätt skall se över omhändertagandet av kärnkraftsavfallet. Detta bygger också på en lång diskussion och på ett ifrågasättande av det arbete som främst SKAB bedriver. Här förekommer en mängd förkortningar på SK och allt möjligt, som gör det hela litet förvirrande. Men SKAB är alltså kärnkraftsindustrins avfallshanteringsbolag. Man har menat att den forskning och det utvecklingsarbete som SKAB har bedrivit har varit alltför mycket inriktat på ett sätt att bevara kärnkraftsavfallet och att metoder som skulle kunna användas i onödan har låsts, sorterats bort eller lagts åt sidan. Mot bakgrund av att regeringen nu föreslår att SKN skall läggas ned menar vi att kravet på en oberoende kommitté som skall utreda avfallshanteringen är mer aktuellt än någonsin. Jag yrkar därför bifall till meningsyttringen i den delen.

Herr talman! Som framgår av Birgitta Johanssons och Rolf L. Nilsons inlägg har näringsutskottet inte i full enighet kunnat besluta om en ändrad statlig organisation på kärnavfallsområdet. Den strävan mot ett starkt statligt organ, med ansvar för övervakning, utveckling och information, som betänkandet skulle innebära har inte accepterats av reservanterna. Man kan fråga sig vad det beror på. Eftersom Rolf L. Nilson i sin motion dessutom har yrkat avslag på propositionen, kanske man vågar sig på hypotesen att Vänsterpartiet inte har en så genomtänkt politisk uppfattning som ett så här allvarligt ämne kräver.

Därutöver har ett antal rapporter och fördjupade anslagsframställningar från de tre myndigheterna publicerats och remitterats. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har slutligen i en promemoria redovisat sitt förslag. Över detta har sedan, som Birgitta Johansson sade, cheferna för de tre myndigheterna, Folkkampanjen mot atomkraft och olika företrädare för allmänheten yttrat sig. Jag delar mot den bakgrunden inte uppfattningen att organisationsförändringen utarbetats internt inom regeringskansliet och utan externa kontakter. Sakinnehållet i förslaget, att av tre myndigheter på kärnsäkerhetsområdet, SSI, SKI och SKN, göra två genom att de arbetsuppgifter som i dag ligger på den minsta enheten med nio anställda överförs till en av de andra, har ifrågasatts i den socialdemokratiska reservationen. Vi är alla överens om att den hittillsvarande uppdelnigen har fungerat väl under de förhållanden som har gällt tills nu. Det som nu inträffat är att tidpunkten för att omsätta delar av forskningsresultaten i praktisk handling kommit allt närmare. Därmed ökar kravet på organisatorisk styrka, och då blir litenheten en belastning. Dessutom visar promemorian att det finns överlappande ansvarsområden mellan SKI och SKN. I det sammanhanget vågar man kanske återge något av en intervju med Ingemar Mundebo, kallad världens mest ansedda utredare, i senaste numret av tidningen Vi, där han kommenterar sammanslagningen av vägverket och trafiksäkerhetsverket med orden: Tidigare var det lätt för myndigheterna att skylla på varandra om det begicks misstag. Nu skall det bli enklare att samordna verksamheten. Jag har en bestämd känsla av att om revirbevakning och oklarheter i ansvarsfördelningen skulle leda till att det hos allmänheten uppstod tveksamhet om hållbarheten i den svenska kärnkraftssäkerheten, skulle detta få synnerligen oönskade effekter. Av propositionen framgår dessutom att den kompetens som personalen inom SKN besitter skall överföras till SKI, framför allt när det gäller samhällsinformation och finansiell medelshantering. Den respekt som Rolf L. Nilson talar om att SKN har haft hos allmänheten borde utan större svårigheter därigenom kunna överföras till dess fortsatta verksamhet inom SKI:s ram. I sammanhanget kan det vara värt att påpeka den förändring som kommer att ske när det gäller SKN:s vetenskapliga råd . Rådet kommer, som Birgitta Johansson sade, i framtiden att knytas direkt till miljö och resursdepartementet och får i stället för de 278 000 kr. som SKN hade föreslagit i utökat anslag en ökning med drygt 500 000 kr. Det är viktigt, för att KASAM skall kunna fullgöra sina uppgifter som granskare av det s.k. FoU-program 92 som SKB tagit fram, att det i propositionen aviserade förslaget till ny instruktion för KASAM snabbt presenteras. Redan tidigare har KASAM haft till uppgift att vart tredje år till regeringen redovisa sin självständiga bedömning av kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Det har alltså redan tidigare funnits en politisk dimension i just det vetenskapliga rådets verksamhet. Den internationella verksamhet som Rolf L. Nilson talade om får i budgetförslaget ungefär 20 milj.kr. Här ligger, såvitt jag har kunnat förstå av handlingarna, större delen av ansvaret på SSI, den andra myndigheten på det här området efter sammanslagningen. Sammanfattningsvis anser jag att den föreslagna organisationsförändringen och medföljande förändringar av anslagen väl motsvarar de förändrade krav som ställs på den statliga organisationen på kärnavfallsområdet. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga hemställanspunkter i näringsutskottets betänkande

Herr talman! Jan Backman säger att det är viktigt med en bred enighet i dessa frågor. Det tycker jag också. Men det har inte gått att uppnå. När det inte går att uppnå en bred enighet i så här känsliga frågor där misstro och liknande har en historisk bakgrund, som jag beskrev i mitt förra anförande, anser jag att det är oansvarigt av regeringen att ta risken att undanröja förtroendet. Det är helt onödigt att lägga fram ett förslag innan en acceptans har uppnåtts hos den gamla myndigheten SKN, hos antikärnkraftrörelsen och andra berörda parter. Det är svårt att tolka detta som någonting annat än att man bagatelliserar den oro som finns och att man vill prioritera ned säkerheten i kärnkraften. Jan Backman antyder sedan att Vänsterpartiet inte skall ha en genomtänkt uppfattning i dessa frågor. Det är en ren provokation, som egentligen inte är värd att bemöta. Jag kan hänvisa Jan Backman till protokollen, där han kan läsa in sig på den frågan. Det stora problemet är att man inte självklart kan förutsätta att den breda synen på säkerheten, med det samhälls och beteendevetenskapliga perspektiv som SKN har stått för och betonat, kommer att finnas kvar. Det finns farhågor markerade att teknikerna nu tar över i större utsträckning än tidigare. Svängningarna i opinionen när det gäller kärnsäkerhet, som följd av incidenter och olyckor i vår omgivning i Östeuropa, måste väl ändå vara tillräckliga tecken på att acceptans, trygghet och tilltro hos allmänheten är en förutsättning för att det här frågan skall kunna hanteras på ett bra sätt.

Herr talman! Sedan tidigare har KASAM haft till uppgift att vart tredje år för regeringen redovisa sin självständiga bedömning av kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det betyder att den bedömningen sedan ligger till grund för de politiska överväganden som sker i vilken regering vi än har för tillfället. Det framgår tydligt av handlingarna att detta råd för kärnfallsfrågor, bestående av ordförande och högst nio andra ledamöter, inte är ett rent tekniskt organ. Det består av högt kvalificerade forskare och skriftställare med en oberoende ställning gentemot den svenska kärnkraftsindustrin och dess avfallsprogram.

Herr talman! Det var riktigt roligt att höra Karin Falkmer. Jag har sällan hört någon som varit så besviken över att ha förlorat en som man räknat som bundsförvant, en nära politisk vän och släkting. Det var mycket spännande att höra denna klagosång. Jag förstår att Karin Falkmer betraktar Ny demokrati som ett broder eller systerparti och blir besviken när det inte alltid ställer upp. Bland de sakfrågor som behandlas i detta betänkande finns en motion från Vänsterpartiet från den allmänna motionstiden som rör exportkreditnämndens verksamhet. När de regler som nu gäller för exportkreditnämnden antogs hade Vänsterpartiet en avvikande mening som i stort sett gick ut på att man skulle ta större hänsyn till miljöskäl, till sociala och samhällsnyttiga skäl vid exportkreditgivning än vad som beslutades. Vi har också i motioner till utrikesutskottet krävt att biståndsmålen skulle vara styrande för långivning från exportkreditnämnden. Vi tänkte speciellt på främjandet av demokratin, att det skall finnas en spärr för exportkreditnämndens engagemang i krediter till diktaturer. Vi nämner i våra motioner som exempel Nordkorea, Iran, Irak och Egypten. Kravet upprepas i den meningsyttring som jag har till betänkandet. Jag yrkar bifall till den, som innebär att biståndsmålen skall beaktas vid garantier. Jag vet att det är komplicerat och att det finns internationella överenskommelser på området som man måste ta hänsyn till. Men jag vidhåller mitt krav.

De skäl som åberopas är tunga och måste beaktas. Å andra sidan finns tyngre skäl att på alla sätt underlätta exportinvesteringar i dessa östeuropeiska länder, Baltikum, Polen och Ryssland. Den här frågan måste få en konstruktiv behandling och en lösning som gör att det blir möjligt att stödja exportinvesteringar. När det sedan gäller omorganisationen av exportrådet menar vi från Vänsterpartiet att det inte på ett övertygande sätt redovisats att man kan göra den neddragning av anslaget till exportrådet som regeringen föreslår och som en överväldigande majoritet i utskottet har ställt sig bakom. Vi menar att det behövs ett samhällsengagemang för expert, framför allt på två områden som vi menar är framtidsområden och där det krävs stora insatser, och det är exportfrämjande åtgärder när det gäller miljöteknik och exportfrämjande på ulandsmarknaden, som omfattar en oförsvarligt liten del av den svenska exporten. Jag skall revanschera mig litet grand för överskridandet av taletiden i mitt förra anförande och nöja mig med detta. Jag yrkar bifall till meningsyttringen under mom. 4, mom. 12 och mom.13.

Herr talman! Tiden är knapp, men jag skulle något kort vilja inleda med att kommentera Karin Falkmers engagerade påhopp på Ny demokrati och vad vi står för. Vi står för det som vi anser vara bäst för Sverige, oavsett om det sker i samarbete med socialdemokrater eller med borgerliga partier. Det vill jag att ni skall ha klart för er. Jag återkommer till ytterligare kommentarer om det finns tid för det. Det råder en viss samsyn mellan partierna om statens roll och exportrådets uppgifter för den exportfrämjande verksamheten. Vi är överens om att de små och medelstora exportoerfarna företagen måste prioriteras i exportrådets fortsatta verksamhet på ett bättre sätt än tidigare. Men precis som Socialdemokraterna saknar vi i propositionen mer preciserade arbetsuppgifter för verksamhetens inriktning och genomförande. Vi i Ny demokrati anser t.ex. att fler småföretagarintressen måste vara representerade i styrelsen för exportrådet. Okej, det säger man också i allmänna ordalag i regeringens proposition, men vi vill ytterligare understryka detta. Det är viktigt att det där finns folk som kan medverka med idéer och förslag som är förankrade i småföretagarens behov av exportservice. Exportrådet måste också på ett bättre sätt än tidigare -- genom utvecklingsfonderna och även genom handelskamrarna -- kunna erbjuda kompetent exportrådgivning till de lokala småföretagen. Den lyckade satsningen -- som vi hörde Anita Gradin tala om -- på ''exportchef att hyra'' måste i större utsträckning än tidigare också kompletteras med mindre kostnadskrävande exportserviceengagemang och projektsamarbete. Fortfarande talar vi då i stort sett om en självfinansierad uppdragsverksamhet. Dessa förslag till en lokal exportservice genom utvecklingsfonderna kommer att kräva ett större engagemang och en annan prioritering från exportrådets sida -- detta för att kunna höja kompetensnivån inom utvecklingsfonderna, inte minst med tanke på EG-problematiken och dess möjligheter. På utlandsmarknaderna måste exportrådet eller handelskamrarna i större utsträckning än tidigare säkra lokalt förankrade och språkkunniga exportmedarbetare. Det sägs då att det har man tidigare haft, men vi vill att dessa skall bo och verka på plats i sin hemmamarknad. Medarbetarna får inte endast bestå av några handelssekreterare. De är i och för sig duktiga människor, men de bor 1,5-- 2 år på ett ställe. Men det gynnar inte någon kontinuitet i samarbetet, och det är vad småföretagen har behov av. Tidigare har det i många fall varit alltför kortsiktiga kontakter. Så över till turistfrågor och exportrådet. I propositionen om exportfrämjande verksamhet finns också ett viktigt avsnitt som behandlar turistfrågor med anknytning till exportrådets verksamhet. Också här finns en klar samsyn mellan regeringen och utskottet om det angelägna i att åstadkomma en bättre samordning av informationen kring Sverige utomlands. Men tyvärr konstaterar såväl vi inom Ny demokrati som socialdemokraterna i sin motion att något konkret förslag inte läggs fram. Också i kulturutskottets behandling av turism för någon vecka sedan uttalades behovet av ett samarbete mellan det nya branschbolaget för turismen och den svenska representationen utomlands, bl.a. exportrådet och Svenska Ny demokrati hade här också ett förslag om att man skulle utreda formerna för en bättre samordning av den svenska representationen utomlands -- tyvärr utan att vinna gehör i kulturutskottet. Detta med samordningen av resurserna utomlands är en fråga som har diskuterats många gånger tidigare inom såväl riksdag och regering som departement, men utan resultat. Det händer ingenting. Socialdemokraterna anser nu i sin motion tiden mogen för att ge regeringen i uppdrag att för riksdagen lägga fram förslag om hur en sådan samordning kan genomföras och vilka effektiviseringsvinster som kan uppnås. En idé kan vara att samla de splittrade utlandsverksamheterna för kultur, turism och industri i någon form av ''Sweden House'' eller ''Sweden Center'' på de lokala marknaderna. Avsikten är inte att i nuläget utvidga verksamheterna för att främja Sverigeprofilen, utan att effektivisera befintliga resurser i form av lokaler, personal etc. kopplat till olika marknadsaktiviteter. Avslutningsvis: Kom ihåg att exporten och småföretagen är ytterst väsentliga för Sverige. Vi har inte råd att inte satsa på den kombinationen -- med bättre använda pengar! Herr talman! Mot bakgrund av de här framförda synpunkterna yrkar Ny demokrati bifall till utskottsmajoritetens hemställan enligt motionerna

Herr talman! Enligt min mening strider det mot ett marknadsekonomiskt tänkande och mot en marknadsekonomisk lösning att kräva preciserade mål för en verksamhet och att kräva en ny organisation som ni kallar för ett Sverige-hus. Jag tycker att det är upp till exportrådet, berörda organisationer och Swetrack att ordna detta arbete på bästa möjliga sätt.
Herr talman! Detta har man gått och väntat på länge nog. Nu är det dags att det händer något. Denna valfrihet har inte lett till något. Vi är övertygade om att man kan skapa bättre och mer effektiva aktiviteter utomlands med några av de idéer som vi har fört fram här.